Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det var länge sedan jag ställde interpellationen. Det var faktiskt i slutet av mars. Jag kan konstatera att trots att svaret har dröjt har jag inte fått något värst mycket till svar på frågorna. På de tre frågorna som jag tycker är viktiga för Västerbotten, nämligen om statens ansvar vid nedläggningar av arbeten, möjligheterna att lokalisera ut delar av SJs verksamhet och medel till upprustning av tvärbanan, är det bara angående tvärbanan som jag har fått ett halvt svar. Där måste jag ändå vad det lider be kommunikationsministern precisera sig. Jag vill börja med sysselsättningen. Sedan det trafikpolitiska beslutet fattades i riksdagen av en majoritet, har över 100 anställda inom SJ fått sluta sina anställningar. Till det kommer nu ett antal varsel. Senast har en tredjedel av lokförarna i Vännäs varslats om uppsägning. Efter att det beslutet fattades, så sent som för ett par dagar sedan, kom beskedet att fjärrblockeringen inte längre skall vara kvar i Vännäs. Det kommer också på sikt att leda till minskningar av personalstyrkan. Jag får över huvud taget inget svar från kommunikationsministern, huruvida staten har ett ansvar för de stora neddragningarna. Därför vill jag upprepa frågan. Anser Georg Andersson att staten har ett ansvar för sysselsättningen i ett område av Sverige när ett stort antal statliga arbeten försvinner? Det sker visserligen inte på en gång i ett slag, utan det sker i form av att ett par arbeten försvinner nu och då. Effekterna blir på det sättet snarare värre. Det blir som att kupera grisrumpan genom att ta en bit i taget. Det gör lika ont varje gång. Framför allt är det ett slöseri med mänskliga resurser. Det är också dålig förvaltning av ekonomin. Man tappar kunskaper och förutsättningar att förändra situationen. Hur klarar man att lösa problemen om konjunkturerna vänder och godsmängderna ökar? Det går inte att komma undan, Georg Andersson, med att förutsätta att SJ gör de rätta bedömningarna. Georg Andersson säger i dag att SJ har fått stor frihet att själv organisera de olika delarna av verksamheten. Han utgår också från att SJ försöker finna de mest rationella och konstnadseffektiva lösningarna. Men om det inte fungerar? Om det kommer signaler på att SJ faktiskt inte klarar av detta på ett sätt som är bra, hur skall man göra då? Vi har fått rapporter från riksdagens revisorer som menar att kontakterna mellan regeringen och SJ inte har fungerat bra. Det har varit oklarheter om vilka beslut SJ får fatta osv. Jag tänkte ge några exempel på de bedömningar som SJ har gjort och som jag tycker att man kan ifrågasätta. Jag börjar med stora godsleveranser. I och med att SJ har satsat på stora godsleveranser har SJ blivit beroende av några få stora leverantörer. För Västerbottens och Vännäs del innebar det att t.ex. 500 vagnar per år försvann när godstransporterna från Brattby och Tväråbäcksågarna togs bort. Divisionaliseringen gör att den ena handen inte vet vad den andra gör. Jag kan ta järnvägsstationen i Umeå som ett exempel. Järnvägsstationen i Umeå är en av de stationer som har rustats upp och gjorts snygg. Stationen är fin, och det är inget fel på det. Men samtidigt har järnvägstrafiken till stationen lagts ned. Nu går bara två tåg i vardera riktningen varje dag. Det sista tåget går den 10 juni. Det tredje gäller interndebiteringen. Många som arbetar inom SJ upplever det som ett problem att hålla på att skicka räkningar mellan varandra. Jag tycker också att man kan kritisera de ekonomiska beräkningarna, att SJ inte utnyttjar de egna tågen. Det finns ett exempel som visar det. Storuman har man tidigare transporterat på tåg som har kört med tomma vagnar tillbaka till Storuman från Holmsund. Nu gör man inte det, för någon har räknat ut att det inte lönar sig. Nu är det i stället en tankbil som kör den diesel som behövs upp till Storuman. Jag tycker att det är en konstig beräkning. Trots allt finns det ett litet hopp, ett halvt löfte att det skall komma pengar till upprustning av tvärbanan. Men jag måste ställa mig frågan varifrån Georg Andersson tycker att dessa pengar skall tas. Han säger i sitt svar att de skall tas från de pengar som är avsatta för en upprustning av inlandsbanan. Det var en nyhet för mig, att det går att se tvärbanan mellan Storuman och Hällnäs som en del av inlandsbanan. Så har det inte varit tidigare. Jag tycker att det är ett luddigt svar. 80 miljoner är avsatta för underhåll av de delar av inlandsbanan där det körs godstrafik. Jag undrar om de pengarna skall räcka också till tvärbanan. Hur stor del av dessa 80 miljoner menar Georg Andersson kan gå till upprustningen av tvärbanan? När kommer dessa pengar? Georg Andersson säger i sitt svar att han skall ''verka för'' en upprustning av tvärbanan. Det låter litet som när diplomater pratar. Jag skulle vilja veta vad ''verka för'' betyder konkret i detta sammanhang. Betyder det att det kommer pengar så att tvärbanan kan rustas upp i så god tid att nuvarande godstransporter kan räddas, säkerställas, och så att de godstransporter som man kan få om banan rustas upp, inte försvinner?

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret som innehöll både positiva och negativa synpunkter. Jag säger som Maggi Mikaelsson, tyvärr har svaret dröjt länge. Det är över en månad sedan interpellationen lämnades. Här i riksdagen har också hunnit avverkas beslut om järnvägstrafiken. Riktlinjerna för kommande budgetår är därför fastställda. Från oppositionens håll framhöll man vid det beslutet önskemål om ett förstärkt framtida järnvägsbyggande och därmed en höjning av investeringsnivån utöver de tio miljarder som förutsattes i 1988 års trafikpolitiska beslut. Detta vill jag starkt understryka. Inlandsbanan är räddad för sommaren. Det är också ett beslut som vi har fattat i veckan. Mina frågor till kommunikationsministern gällde vårt gemensamma hemlän Västerbotten, där investeringarna när det gäller både stambanan, tvärbanan och den nu aktuella inlandsbanan har varit nära nog obefintliga. När statsrådet nu säger att satsningarna är väsentligt större än de som har gjorts under de senaste decennierna, tycker jag att det är ett klart understatement. Det har nästan inte förekommit några investeringar tidigare. Det är självklart att investeringskraven då växer och blir mycket höga, och särskilt betungande när kraven kommer under en lågkonjunktur, då staten har minskade resurser. Det mest förvånandsvärda är emellertid att under den högkonjunktur som har rått under den socialdemokratiska regeringstiden, så litet av investeringar har satsats på att underhålla järnvägsnätet. I stället synes som om intentionerna har pekat på nedläggning, inte enbart för inlandsbanan utan även för övriga bandelar. Fru talman! Folkpartiet liberalerna har i länsstyrelsen i Västerbotten, där också jag själv sitter, aktivt tagit initiativ både för inlandsbanans bevarande och tvärbanans upprustning. För inlandsbanans fortsatta drift i sommar beslutades så sent som i tisdags här i riksdagen. Det blev en framgång för vår politik. Men problemen för kommande säsong kvarstår. Då jag i måndags ställde en direkt fråga till arbetsmarknadsutskottets ordförande om det nu skulle bli en smidig hantering av inlandsbanbeslutet -- jag tänkte då särskilt på att pengarna skall vara på bordet den 9 juni för att driften skall kunna fortsätta -- uppfattade jag att jag fick ett positivt svar. Men enligt vad jag nu har inhämtat är läget oklart. Det är också oklart hur länsstyrelserna i Norrbottens och Jämtlands län skall fatta beslut om detta. Regeringens bidragskonstruktion blev ju att länsstyrelserna får ta medel från sina egna anslag. Jag tycker att det är både snålt och oengagerat av regeringen. Fortfarande anser jag att det förslag som vi från oppositionens sida framförde var det bästa. Där var vänsterpartiet, miljöpartiet, centern och folkpartiet med. Kommer regeringen och kommunikationsministern att söka praktiska lösningar för nästa säsong för inlandsbanan? Även personalfrågan spelar in där. Personalen har fortfarande ett ok hängande över sig. Tvärbanan Storuman--Hällnäs är av stor strategisk och regionalpolitisk betydelse. Länsstyrelsen i Västerbotten har nu uppvaktat statsrådet, efter det att jag har framställt min interpellation. Jag vet att det finns beräkningar på att upprustningen skulle kosta över 130 milj.kr. Det är viktigt att vi får ett snabbt beslut så att en upprustning av tvärbanan kan börja snabbt, senast 92/93. Av svaret framgår att statsrådet stödjer förslaget om en upprustning av tvärbanan och ser den som en del av inlandets godstrafiksystem. Jag vill för min del påpeka att även inlandsbanan hör dit. Såvitt jag förstår kommer det att behövas ca 100 miljoner från statens sida för att klara denna upprustning. Min andra fråga blir: När kommer dessa medel att tillskjutas? När kommer besked om startskott för tvärbanans upprustning? Min tredje fråga gäller fortfarande Botniabanan. När man för tio år sedan talade om en förlängd kustbana från Kramforsområdet till Umeå och vidare norrut betraktades det som en utopi. Nu har kunskapen om banan vuxit, och det finns enskilda projekt där man har undersökt förutsättningarna. Om viljan och insikten finns, nog finns det förutsättningar. Inte minst starka miljöskäl talar för att järnvägen här kan bli ett slagkraftigt alternativ till bilåkandet. Jag kan räkna upp en rad skäl som talar för Botniabanan. Det gäller att tänka i nya banor även samhällsekonomiskt. AMS totalbudget ligger på 22 miljarder, varav 4--5 miljarder är avsedda för driftsoch arbetsskapande åtgärder. Dessutom finns möjligheter till finansiering av Botniabanan genom utförsäljning av statliga tillgångar som företag, mark och fastigheter. När blir banverkets utredning färdig, och vilka direktiv har lämnats? Tänker statsrådet påskynda beslutsfattandet? Vilken insyn får politikerna i den utredning som banverket nu gör?

Fru talman! Eva Goe s har frågat socialministern bl.a. vilken uppföljning som gjorts i Sverige beträffande effekterna av Tjernobylolyckan på barn och vuxna som bott i de mest drabbade områdena. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Effekterna av Tjernobylolyckan har flera gånger behandlats här i kammaren, och jag har vid dessa tillfällen och även i andra sammanhang understrukit det allvar som regeringen fäster vid hanteringen av olyckan och dess effekter. Detta har bl.a. kommit till uttryck i de omedelbara och kraftfulla åtgärder som vidtogs i Sverige efter olyckan och som tidigare har redovisats för kammarens ledamöter. De frågor Eva Goe s nu tar upp rör huvudsakligen tänkbara medicinska effekter i Sverige på lång sikt och hur dessa skall kunna upptäckas. Jag vill inleda med att understryka att vi ännu inte sett de fulla effekterna av Tjernobylolyckan. Detta gäller framför allt de drabbade områdena i Sovjetunionen. Osäkerheten om vilka skador som olyckan orsakats hos människorna i dessa områden kommer att finnas kvar, kanske under flera generationer. Vi måste vara beredda att omvärdera vår kunskap när det gäller strålningens effekter på människan på grundval av de erfarenheter som vi kan dra av denna, förhoppningsvis enda, kärnkraftskatastrof. I förra veckan hölls i Wien en konferens om de radiologiska konsekvenserna i Sovjetunionen av olyckan i Tjernobyl. Vid detta möte redovisades slutsatserna från en internationell expertkommissions undersökningar av hälso och miljöeffekter i de värst drabbade delrepublikerna kommissionen har ingått sammanlagt 200 experter från 22 enskilda stater och sju internationella organisationer. Kommissionen konstaterar i sin sammanfattning av olyckans påverkan på människors hälsa att man funnit betydande, icke-strålningsrelaterade hälsostörningar bland befolkningen såväl i utvalda, radioaktivt kontaminerade områden som i de referensområden som undersökts. Inte några av dessa störningar har emellertid enligt kommissionen direkt kunnat relateras till strålningsexponering. Man konstaterar vidare att olyckan har medfört påtagliga negativa psykologiska konsekvenser i form av oro och ångest på grund av en fortsatt hög grad av osäkerhet om bl.a. olyckans framtida effekter. Detta gäller både i de kontaminerade områdena och i referensområdena. De officiella data kommissionen studerat indikerar ingen märkbar ökning av frekvensen för leukemi eller annan cancer. Man understryker dock att dessa data inte var tillräckligt detaljerade för att helt utesluta en möjlig framtida ökning av frekvensen för vissa tumörformer. Vidare anser man att de rapporterade sköldkörteldoserna hos barn är sådana att det kan bli fråga om en statistiskt mätbar ökning av antalet sköldkörteltumörer i framtiden. Kommissionen anser att det på grundval av de dosuppskattningar man gjort och på nuvarande accepterade riskuppskattningar av strålningseffekter knappast kommer att bli möjligt att framdeles urskilja en ökning av cancer eller ärftliga skador orsakad av Tjernobylolyckan från den normala variationen i frekvensen av sådana tillstånd orsakade av andra faktorer. Jag vill understryka att kommissionens slutsatser bör tas för vad de är, nämligen utvärderingsresultatet av de undersökningar som genomförts under en niomånadersperiod drygt fyra år efter det att olyckan inträffat. Att den totala hälso och miljösituationen i de undersökta områdena ursprungligen inte legat på samma nivå som i vårt land får inte nu användas för att reducera betydelsen av olyckans faktiska effekter. Jag vill också påtala att undersökningarna inte har omfattat de människor som utrymts eller som av andra skäl tidigare lämnat drabbade områden eller den saneringspersonal som i perioder arbetat inom dessa områden. Inte heller har den räddningspersonal som efter olyckan utsattes för mycket höga stråldoser -- vi vet att dödsfall till följd av för höga direkta stråldoser har inträffat -- ingått bland dem som omfattats av kommissionens undersökningar. Kommissionens slutsatser har emellertid relevans när det gäller de frågor Eva Goe s ställt. De kontaminerade områden som undersöktes av den internationella expertkommissionen utgjordes av sammanlagt 28 tätorter. Flertalet av dessa ligger i områden med en markbeläggning som motsvarar mer än fem gånger den högsta som uppmätts i Tjernobylolyckan har koncentrerats till de områden som blev mest utsatta. Bl.a. har helkroppsmätningar genomförts bland samer och bland lantbrukare. Resultaten av dessa mätningar går att jämföra med uppgifter från insamlade mätdata sedan slutet av 50-talet, då helkroppsmätningar introducerades för att kunna följa de atmosfäriska kärnvapenprovens effekter på människan. De helkroppsmätningar som genomförts i Sverige efter Tjernobylolyckan har påvisat ett ökat upptag av radioaktiva ämnen hos dem som undersökts. De doser som dessa upptag ger upphov till är dock inte större än de som kan fås till följd av variationer i den normala bakgrund som ständigt omger oss och som bl.a. erhålls från marken och från byggnadsmaterial. Självfallet finns sammanställningar av dessa uppgifter publicerade i en mängd öppna vetenskapliga rapporter och artiklar. Det internationella samarbetet vad gäller strålskydd och strålningsmedicinska frågor är mycket väl etablerat och inkluderar naturligtvis också utbyte av mätdata och undersökningsresultat. Några särskilda blodanalyser som en direkt följd av Tjernobylolyckan har inte gjorts i Sverige. Sådana analyser som innefattar undersökning av blodkroppsförändringar kan ge mätbara förändringar först vid strålnivåer som uppgår till hundra gånger de som varit aktuella här.

Vid mötet kommer bl.a. medicinsk expertis och strålningsexpertis att delta. Jag har förstått att detta möte utgör ett första steg när det gäller att försöka skapa klarhet i de förhållanden som Eva Avslutningsvis, fru talman, vill jag understryka att regeringen även fortsättningsvis mycket noggrant kommer att följa utvecklingen av effekterna från Tjernobyl, när det gäller både människor och miljö.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Fru talman! Jag är väl medveten om att det är en konferens i Sundsvall om hälsa och miljö. Än en gång vill jag understryka att jag tycker att kärnkraft, miljö och hälsa hör ihop, liksom synergieffekterna. Detta har jag hela tiden understrukit. Jag kommer från ett län som är mycket drabbat av försurning, med mycket kvicksilver i sjöarna, och efter nedfallet från Tjernobyl är 80 % av fisken drabbad av för höga värden av cesium, trots att man har höjt gränsvärdet till 1 500 Bq. På andra livsmedel är värdet normalt 300 Bq. Jag frågade om blodanalyser beträffande barn. Jag önskade att sådana analyser hade gjorts omedelbart efter Tjernobylolyckan. Då hade man senare kunnat göra en uppföljning. Jag bad vårt landstingsråd om saken, men det kom inte i gång. I våra län har man i fall börjat katalogisera människor och föra in dem i olika församlingar för att senare kunna göra en uppföljning av hälsotillståndet. Närmast kommer man att se på cancer och leukemi. Det verkar kanske litet långsökt att fråga om diabetes, men orsaken är den att man i närheten av upparbetningsanläggningar -- t.ex. vid Dounreay där man håller på med upparbetning av miljöfarligt avfall -- har funnit att diabetes har ökat i omfattning. Efter Tjernobylolyckan märkte man en markant uppgång av diabetes i Baltikum. I Baltikum är människorna inte kända för att ha diabetes, i motsats till vad som är fallet med Finland. Diabetes kan uppkomma genom stress, försvagning av immunförsvaret m.m. Nu skall det startas ett nordiskt projekt och då är jag intresserad av att få veta om Sverige kommer att delta. Jag tror inte att vi har anmält intresse, men jag tycker att det här är en mycket viktig sak att följa upp. Anledningen till att jag frågar om Downs syndrom är den att något år efter Tjernobylolyckan kom det rapporter från Mellaneuropa om att Downs syndrom har ökat i omfattning. Själv har jag ett barn som föddes 1968, mitt första barn, och det har Downs syndrom. På den tiden sade man att det rörde sig om ungefär ett fall i Umeå per år. Därför är jag intresserad av att få veta om siffran har höjts. Man har också funnit vissa kromosomförändringar i Tjernobyl. Jag har haft kontakt med en läkare som är epidemiolog. Han heter Shscherbak och har skrivit i boken ''Hälsan, ekonomin och miljön efter Tjernobyl''. Det kallas för Tjernobyls stämpel. Man har hittat vissa kromosomförändringar. Vi har faktiskt också hittat kromosomförändringar i sorkar i Gävletrakten. Vid forskningar har man också konstaterat att det funnits i flugor. Ute i naturen har man alltså funnit kromosomförändringar i sorkar. Anledningen till att jag ville ta upp frågan om blodanalys är sammanhanget mellan de vita blodkropparna och dosmått. Man kan se på lymfocyter. Vad som hela tiden återkom när jag var i Tjernobyl var detta att blodbilden hade förändrats.

Herr talman! Jag vill bara upplysa Eva Goe s och kammaren om att vi i den miljöpolitiska propositionen bl.a. har ökat bidragen till kalkning av sjöar kraftigt. Syftet har bl.a. varit att man skall kunna kalka norrländska sjöar som har drabbats av både kvicksilver och cesiumnedfall. Med hjälp av detta stöd kommer vi att kunna göra en insats för att minska riskerna i Sverige.

Herr talman! Jag har visst varit nöjd med svar från invandrarministern på interpellationer och frågor. Senast var det någon gång för en månad sedan. Men det brukar sammanhänga med vilket svar jag får. Det finns en risk för att den personal som är mest engagerad och som känner mest för sitt jobb tvingas sluta eller avgå på egen begäran. Det har skett i ett antal fall -- en del ganska uppmärksammade. Jag tycker att detta är en väldigt stor förlust. Jag är övertygad om att de allra flesta som arbetar med flyktingar i någon form, vare sig på invandrarverket i Norrköping eller på förläggningar, gör det till stor del därför att de är engagerade i sitt arbete. Det är en bild som jag har, och jag delar invandrarministerns uppfattning i detta fall. Risken är emellertid att man gör tillvaron onödigt svår just för den som är mest angelägen om att göra ett bra jobb för de asylsökande.

Herr talman! Jag lyssnade på finansministerns svar till Bo Lundgren med stort intresse, och det började faktiskt bra. Ja, sade Allan Larsson, socialdemokraterna vill sänka skatterna. Detta är den rituella delen av ett interpellationssvar eller frågesvar när det gäller den här frågan. Och som Bo Lundgren sade finns det andra finansministrar och andra socialdemokrater som har sagt samma sak. Särskilt under valår uttalas denna mening. Men resten av svaret var ju en aning beklämmande, måste jag säga. Det handlade egentligen om varför det inte behövs någon skattesänkning i Sverige. Det var en ganska lång utläggning om skattekvoten och dess innebörd. Det var, om jag får säga så, ett kort referat av en del av en av bilagorna till långtidsutredningen. Av det referatet får man veta vad Allan Larsson, Bo Lundgren och jag vet ändå, nämligen att om man mäter skattetrycket på samma sätt i olika länder framstår inte Sverige som fullt så extremt. Men Allan Larsson fortsatte inte resonemanget. Den slutsats man drar är ju att Allan Larsson menar egentligen att det inte behövs någon sänkning i Sverige. Skatterna är bra som de är. Detta är faktiskt fel. Det framgår också av långtidsutredningen själv. Om man fortsätter att läsa efter det som Allan Larsson beskrev finns det ett långt och ganska intressant avsnitt om de skadliga effekterna av dagens skattetryck och nödvändigheten av att sänka det. Det finns ett kapitel som har rubriken Problemet med skatterna. Jag skall bara läsa upp de underrubriker som detta kapitel innehåller: Välfärdsförlusten, det viktiga problemet. Möjligheten att driva in skatt försämras på sikt. Skatterna hämmar produktionen. En sämre fungerande arbetsmarknad. Sparandet påverkas negativt. Slutsatens i långtidsutredningen är att alla dessa problem blir värre med ett högt skattetryck. Själva det faktum att Sverige tar in mycket mer skatt, oberoende av förklaringen, ger oss faktiskt snedvridningar i användingen av resurserna, och därmed får vi sämre tillväxt. Det spelar faktiskt inte så stor roll vad det höga skattetrycket beror på. Det räcker egentligen med att konstatera att Sverige tar in ungefär 56 % av bruttonationalprodukten genom skatter och avgifter. Detta har faktiskt skadliga effekter. Det undergräver den fortsatta utvecklingen, och därmed försämrar vi långsamt med säkert möjligheterna till ökat välstånd och sysselsättning. Det är faktiskt precis samma resonemang som gäller för marginalskatterna. Det har Allan Larsson visat en viss förståelse för. Det är inte så att de skadliga effekterna av höga marginalskatter uppkommer plötsligt över en natt när man går från 99 % eller 100 %, utan de kommer successivt vid stigande marginalskatt, och de ger successivt stigande negativa effekter. Därför har vi också sänkt dem. Men det förhåller sig på samma sätt med stigande skattetryck. Efter hand ökar de negativa effekterna mer och mer. De försämrar för medborgarnas välfärd i Sverige. Det är nämligen så att oberoende av vad skattetrycket beror på måste dagens hushåll och dagens företag i Sverige bära denna skattebörda. Det innebär att t.ex. svenska företag konkurrerar med utländska företag på olika villkor. Det är faktiskt ett viktigt skäl till att svenska företag föredrar att expandera utomlands, till att inga utländska företag kommer hit och till att svenskt näringsliv förlorar i konkurrenskraft och förlorar marknadsandelar. I slutänden är detta ett viktigt skäl till att arbeten försvinner från Sverige till utlandet. Om jag får återgå till Allan Larssons första svar, som ändå var litet uppmuntrande, och ta fasta på det som var positivt i svaret, vill jag komplettera Bo Lundgrens fråga med att fråga hur Allan Larsson har tänkt sig att skattetrycket skall sänkas om han inte är beredd att sänka någon enda enskild skatt. Men om så är fallet, vilka skatter har han tänkt sig skall sänkas. Det är nämligen inte så att det sker någon sänkning av skattetrycket alldeles av sig själv, utan det kräver att regeringen lägger fram konkreta förslag om att sänka mervärdeskatten och arbetsgivaravgifter på arbetande kapital eller på något annat. Om man inte har någon strategi för detta, går det inte. Allan Larsson säger i svaret bara att det skall ske genom återhållsamhet med utgifterna och genom tillväxt, och det räcker faktiskt inte. Jag är övertygad om att Allan Larsson vet det själv. Vi har en strategi i det program som vi har lagt fram tillsammans med moderaterna, Ny start för Vi vill se över socialförsäkringssystem som inte fungerar bra som de är i dag. Då säger Allan Larsson att det är social nedrustning. Vi föreslår att man skulle ta bort ett bidrag till en ganska stor rik förening i landet, men se det går inte, för den föreningen är Allan Larsson närstående. Vi vill slopa ineffektiva offentliga monopol, som Bo Lundgren beskrev, öppna för konkurrens i produktionen, men behålla den solidariska finansieringen och uppmuntra privata alternativ. Vi vill få mer konkurrens. I Dagens Nyheter i dag kunde man läsa att konkurrens är oerhört stimulerande för effektiviteten och tillväxten. Då säger Allan Larsson: Detta är privatisering; usch, det vill vi inte ha. Att bekämpa byråkrati i all ära, det är bra, men det räcker inte för att sänka skatterna. Genom att på detta sätt säga nej till alla förändringar av utgifterna visar Allan Larsson att han inte har någon strategi för hur det skall gå till. Därmed är hans ja-svar också fullständigt meningslöst. Det blir inte några skattesänkningar med den socialdemokratiska politiken. Detta kommer tyvärr att försämra välfärden för medborgarna i Sverige.

Herr talman! Det är värdefullt att vi får denna diskussion om skattekvoten. Det handlar om ett viktigt vägval inom politiken. Det innebär, såsom debatten nu förs från olika partiers sida, ett val mellan stora skattesänkningar eller en välfärd som omfattar alla, men som ger mest till den som bäst behöver det. Ni i högeralliansen och galosch-högern har inlett en formlig tävlan om vem som kan utlova de största och snabbaste skattesäkningarna. Ena veckan lovar ni skattesänkningar på 30 miljarder kronor, nästa vecka kommer det uppgifter om 80--90 miljarder kronor för att ni skall kunna mäta er med galoschhögerns löften om skattesänkningar på ett par hundra miljarder kronor. I den tävlan och med formeln kommer vi socialdemokrater inte att delta. Vi kommer på område efter område att stå upp för tryggheten, rättvisan och solidariteten. Låt mig ge några exempel. I valet mellan stora skattesänkningar eller en god omsorg, hemma eller på dagis, för alla småbarn, står vi på barnens sida. Vi vill engagera alla goda krafter i barnomsorgen för att vidareutveckla den, hushålla med resurserna och förbättra pedagogiken. Barnen skall ha det bra på dagis, och föräldrarna skall känna trygghet för sina barn. I valet mellan att utlova stora skattesänkningar eller att erbjuda ungdomarna Europas bästa utbildning står vi på ungdomarnas sida. Vi har en bra skola, men vi kan göra den mycket bättre. Regeringen ger nu skolan tydliga mål och en större handlingsfrihet, och vi räknar med att skolan därmed också skall kunna åstadkomma ännu bättre resultat. I valet mellan att utlova stora skattesänkningar eller att ta vara på de medicinska framstegen och utveckla en vård som ger hälsa och ett längre liv, väljer vi hälsan och livet. Vi har en medicinsk forskning och en sjukvård av god kvalitet, men vi kan använda resurserna ännu bättre än i dag. Det pågår ett intressant utvecklingsarbete inom sjukvården, och vi vill stödja alla goda krafter som vidareutvecklar verksamheten, så att vi får mer och bättre vård för varje skattekrona. I valet mellan en stor allmän skattesänkning eller utbildning och rehabilitering som ger möjlighet att komma tillbaka till arbetet, väljer vi vägen till arbetet. Vi vet att det krävs stora insatser för att förhindra utslagning. Det behövs en rejäl förbättring av arbetsmiljön och en väl fungerande rehabilitering för dem som trots allt råkar ut för skador och sjukdomar. Vi vill engagera och stimulera alla som vill göra en insats för att förnya arbetslivet och bygga en väg tillbaka till arbete och gemenskap. I valet mellan att utlova en allmän skattesänkning eller att erbjuda de gamla en trygg omsorg, står vi på det gamlas sida. Vi vet att det finns stora brister i äldreomsorgen, och vi vet att det finns stora och växande behov framöver. Vi satsar nu stort på en reform inom äldreomsorgen för att få kommuner och landsting att samverka på ett bättre sätt. De gamla har byggt upp Sverige, och de måste få en god omsorg. I valet mellan att utlova en allmän skattesänkning eller att vidmakthålla ett rikt kulturliv, står vi på kulturens sida. Jag har blivit alltmer övertygad om hur viktigt det är med kultur i vid bemärkelse. Vi står nu inför ett skede av snabb internationalisering. Vi kommer att riva ner hinder för handel med varor och tjänster och skapa ökad frihet för arbete och pengar att röra sig över gränserna. När det ekonomiska livet blir alltmer internationaliserat, måste vi på andra områden förstärka och utveckla vår nationella identitet -- språk, utbildning, forskning, kulturen, miljön och samhällsorganisationen. I valet mellan att hävda ett starkt rättsväsende eller att utlova en allmän skattesänkning står vi på rättssäkerhetens sida. Också här finns stora behov, inte minst när det gäller att få större kraft i insatserna mot den ekonomiska brottsligheten. Så ser för mig valsituationen ut på område efter område. Välfärdssamhället har alltjämt många brister. I ett kärvt statsfinansiellt läge kan vi inte utlova nya reformer som kräver ökade skatter. Vi skall ha en nogrann utgiftsprövning och åstadkomma en snabbare tillväxt i vår ekonomi. Det är grunderna för att vi skall kunna åstadkomma en god ekonomisk utveckling. Vi socialdemokrater vill värna den solidaritet som är grunden för välfärdssamhället. Vi är samtidigt övertygade om att vi med det nuvarande resurserna för välfärden kan göra stora framsteg. Vi vill därför på alla dessa områden ta vara på de goda krafter som är beredda att utveckla verksamheten i nya banor. Vi vill skapa en ökad handlingsfrihet och en mångfald för att därmed ge möjlighet att tillgodose växande behov. Ni inom högeralliansen har gjort ert val. Ni har utlovat stora skattesänkningar. Vi har också gjort vårt val, och här syns nu gränslinjerna tydligt. Vi kan redovisa alternativen i debatten, och det är medborgarna i detta samhälle som till sist skall avgöra valet mellan dessa två alternativ.

Herr talman! Jag ber att i Karin Israelssons ställe få tacka för svaret på interpellationen. Sedan den ställdes har en del viktiga saker inträffat, bl.a. att regeringens beslut är fattat. Det är helt klart att när det första förslaget till skogsvårdsgräns med skydd för den fjällnära barrskogen presenterades uppstod oro. I mitt hemlän, Jämtlands län, visades att stora ytor produktiv skogsmark skulle undantas från avverkning, detta trots att riksdagens beslut, som vi uppfattade det, skulle innebära endast små justeringar. Följden av detta blev att många skogsägare ansåg att de borde i förtid avverka sin skog, eftersom denna möjlighet inte skulle gälla om den föreslagna nya skogsvårdsgränsen skulle fastläggas. För Sorsele kommun innebar förslaget en ytterligare utarmning av en krympande näring i en kommun som drabbas av regeringens dåliga regionalpolitik, där inlandsbanans indragning är bara en del. Vad som uppstod sedan beslutet fattats, är en omfattande byråkrati för de myndigheter som skall handa skogsnäringens intressen. Det är få verksamheter i dessa trakter som är så omgärdade av regler och förordningar som denna näring. För närvarande avvecklar inte bara domänverket sin verksamhet. Det gäller även många privata skogsföretag. Det finns en stor rädsla för att Norrlands inland blir en koloni där skogsmaskiner tas från kusten för avverkning. Vi är på återgång till kolonistadiet. Utsugningen fortsätter. Det vore på sin plats att i stället uppmuntra skogsnäringen i dessa trakter. Varför inte undanta den verksamheten från kravet på vinster, som medför en avveckling med svåra konsekvenser för hela näringen. Det gäller sågverk, transporter och hela den yrkeskunniga skogsarbetarkåren. Läget är allvarligt. Trots detta är jag väl medveten om att det förslag som nu lagts fram inte kan upphävas. Det är dock löftesrikt att ministern lovar att vid behov rätta till de fel som kanske blivit följden av en felaktigt dragen gräns. Naturligtvis är även vi från centerpartiet rädda om de fjällnära skogarna, men det finns redan enormt stora områden som är skyddade från avverkning och nyttjande. Av den anledningen borde vårt samhälle ha råd att ge en erkänsla tillbaka för detta. Låt det regionalpolitiska stödet gå tillbaka i form av särskilt stöd till skogsverksamheten. Det är en basnäring, som måste få finnas kvar. Jordbruket är ju snart helt utplånat från dessa trakter. När nu regler och förordningar skall utformas vill jag bara påpeka behovet av så enkla och tydliga regler som möjligt. För dem som bor i dessa områden och är beroende av sin skog är det självklart att de sköter sin skog med omtanke. Därför borde regeringen kunna lita på den enskildes ansvar. Vi säger nej till en utökad byråkrati runt skogsbruket.

Herr talman! Både interpellant och frågeställare tackar statsrådet för svaret, och det kan man ju göra. Men statsrådet balanserar mellan lokala markägarintressen och naturvårdsintressen. Alla intressen skall skyddas, säger Mats Hellström i ett försök att smyga in i porslinsbutiken. De fjällnära barrskogarna har fått ett visst skydd genom riksdagsbeslutet i höstas, men skyddet är enligt vår uppfattning otillräckligt. Det verifierar statsrådet genom att deklarera att utgångspunkten för arbetet varit att eventuella justeringar skall vara så små som möjligt. Självklart måste en gränsdragning ske i nära samverkan mellan lokala intressen och berörda skogsbrukare. Av interpellationen att döma tycks inte arbetet ha skett på så sätt. Mats Hellström säger att företrädare för de olika intressena har haft möjlighet att framföra sina synpunkter både skriftligt och muntligt. Möjligheterna har utnyttjats i stor utsträckning, säger han. Det skulle möjligen kunna tyda på att många känner sig överkörda. Statsrådet borde kunna uttala ambitionen att enskilda skogsbrukare inte skall anslutas mot sin vilja. Vid införande av skydd för den fjällnära skogen ligger det i sakens natur att markanvändningen försvåras. Men det går att göra något åt den saken. Domänverket kan t.ex. erbjuda ersättningsmark. Triangelbyten kan också ske mellan domänverket, bolag och enskilda, om domänverksmark skulle vara belägen långt bort från den ersättningsberättigade enskilde. Vi har vidare för vår del föreslagit att särskild ersättning -- en motsvarighet till Nola-stöd i odlingslandskapet -- borde kunna utgå för frivilliga naturvårdsinsatser i skogsbruket. Det skulle kunna bli aktuellt just i detta fall. Socialdemokraterna har som bekant inte velat ta till vara denna möjlighet, och därmed hamnar de lätt i en konfliktfylld situation. Även staten måste såsom markägare ta ett vidgat ansvar för naturvården och bevarandeintressena inom den fjällnära skogen. Det är angeläget att få stora sammanhängande områden som skyddas mot avverkning. Därför kan statlig mark som är av värde för naturvården inom fjällnära skog överföras från domänverket till naturvårdsfonden. Därmed skulle skogsmark av stort värde för naturvården få ett varaktigt skydd. Den mark som på detta sätt överförs till naturvårdsfonden skall enligt vår mening ske utan ersättning mellan statens olika konton. I samband med behandlingen av näringsutskottets förslag om bolagisering av statliga företag beslöt faktiskt riksdagen häromdagen att göra ett uttalande och anmodar regeringen -- bl.a. efter förslag från folkpartiet liberalerna -- att pröva frågan. Min fråga till jordbruksministern blir självklar: När avser regeringen att återkomma med ett förslag i enlighet med detta? Till sist, herr talman, vill jag säga att debatten hittills har förts utan att hänsyn har tagits till en annan mycket viktig fråga som hör nära samman med den vi har diskuterat. Jag tänker på rennäringen, en fråga som regeringen under lång tid har vanskött. Hur har regeringen avvägt rennäringens intressen i förra veckans beslut?